Fru talman! Låt mig inleda med att säga att Sverigedemokraterna verkligen välkomnar det förslag till reglering av estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som vi i dag ska debattera. Det är efterlängtat. I propositionen föreslår regeringen särskilda kompetenskrav för den som utför estetiska kirurgiska ingrepp och behandlingar. Sverigedemokraterna menar att det är hög tid att införa dessa kompetenskrav. Plastikkirurgiska ingrepp och injektioner med fillers eller botox kan innebära allvarliga risker. Det kräver därför av helt uppenbara skäl att utföraren har en god medicinsk kompetens. Det finns ett solklart behov av en mer ändamålsenlig och tydlig reglering av estetiska behandlingar. Det har länge varit något som efterfrågats av branschorganisationer, myndigheter och inte minst de individer som genomgår den här typen av behandlingar och ingrepp. En annan avgörande del i förslaget är att estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar inte ska få utföras på någon som inte har fyllt 18 år och att den som utför ingreppet eller behandlingen också ska försäkra sig om att den som avser att genomgå ett ingrepp eller en behandling har fyllt 18 år. Coronapandemin har haft många effekter på oss som individer och på samhället i stort. En något oväntad effekt har dock varit en ökad global trend vad gäller skönhetsingrepp, en så kallad zoom boom. Det sägs vara ett resultat av att människor sitter i videomöten och uppmärksammar sitt utseende på ett helt annat sätt. En ytterligare förklaring är att patienter nu har tid att genomgå plastikkirurgi i större utsträckning. En ökad efterfrågan på en oreglerad marknad är givetvis väldigt problematisk. Därför är det viktigt att vi kan få till en förändring som innebär en stärkt säkerhet för människors liv och hälsa. Vi sverigedemokrater är också övertygade om att detta kommer att vara ett lyft för seriösa aktörer inom branschen, som länge har påverkats negativt av den här situationen på marknaden. Fru talman! Det finns väldigt många skäl till att en utförare av estetiska behandlingar eller kirurgiska ingrepp ska ha adekvat medicinsk kompetens. Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektions-behandlingar Jag kan ta ett specifikt exempel. Injektion med filler är en behandling som kan orsaka tilltäppning av blodkärl. Det kan i sin tur medföra blindhet, lungskador eller till och med hjärnskador. Det innebär att det finns risk för den enskilde att drabbas av bestående skador och funktionsnedsättningar som alltså orsakats av en viss behandling. Den här risken kan dock minimeras. Det handlar i grund och botten om hur väl behandlingen utförs och om utföraren har den kompetens som krävs för att kunna hantera de problem och komplikationer som kan uppstå vid estetiska behandlingar. Kunskaper om risk för biverkningar och tidigare medicinska åkommor är därför också relevanta faktorer för att minimera förekomsten av skador och komplikationer. Utföraren måste därför ha fullgod kompetens för att kunna identifiera personer som är direkt olämpliga för estetiska behandlingar. Jag kan ta dysmorfofobi som ett annat exempel. Det är en psykiatrisk diagnos som bland annat innebär extrem utseendefixering. Individer som i övrigt har symtom med störd kroppsuppfattning, som exempelvis kan förekomma vid psykossjukdomar, är också väldigt angeläget att kunna identifiera, inte minst för att förhindra ett försämrat sjukdomstillstånd. Därför ska vi inte tumma på kompetenskravet. Personer med otillräckliga kunskaper och otillräcklig erfarenhet ska inte få utföra den här typen av ingrepp eller behandlingar. Patientsäkerheten måste alltid väga tyngst. Fru talman! Det faktum att lagförslaget inte inkluderar fler riskfyllda estetiska behandlingar är problematiskt. Det finns ett flertal estetiska behandlingar som inte återfinns i förslaget, behandlingar som kan innebära risker. Några utvalda exempel är laserbehandlingar, mekanisk och kemisk peeling och icke kirurgiska hårtransplantationer. Säkerheten vid utförandet av dessa eller andra behandlingar måste av patientsäkerhetsskäl utredas närmare. Därför menar vi att det fortfarande finns behov av att se över skärpta krav vad gäller särskild kompetens för samtliga estetiska behandlingar som vid bedömning kan anses utgöra en risk. Regeringen bör också överväga det faktum att den här typen av estetiska behandlingar i så hög grad som möjligt ska få utföras av utförare som uppfyller rimliga kompetenskrav. Därför bör en lämplig modell för ändamålet tas fram. Det här lagförslaget innehåller viktiga delar som kommer att öka skyddet för den enskildes liv och hälsa. I förslaget saknas dessvärre konsumentpolitiska åtgärder som klargör vad som händer ifall någon vill reklamera ett ingrepp eller en behandling, och det är givetvis också en viktig aspekt att lyfta fram. Detta är ett ytterligare bevis på att frågan som vi nu behandlar är komplex och att det finns fler aspekter i detta som vi menar behöver utredas vidare, vilket också är något som vi har lyft fram i vår följdmotion. Med detta sagt vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation nummer 1 i betänkandet.

Fru talman! Estetiska behandlingar kan innebära risker. Man får ta risker. Det är min kropp, mitt beslut och mitt liv. Men det är viktigt att man har en chans att bedöma vad det är för risker man tar och hur stora de är. Denna lag säger att man ska har rätt till information om vad ingreppet faktiskt innebär och att man ska ge ett tydligt samtycke till varje estetiskt ingrepp. Man ska hinna fundera igenom och ha en chans att ångra sig - allt går ju inte att göra ogjort. Och för att ta risker ska man vara vuxen. Framför allt är detta en viktig lagändring eftersom det nu säkras att riskerna blir så små som möjligt. IVO ska vara tillsynsmyndighet, och bara legitimerade yrkespersoner med kunskap ska få utföra dessa ingrepp. Det ska krävas legitimation som läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens för att få utföra estetiska kirurgiska ingrepp, och bara den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar. Detta är bra. Det ger ett bättre skydd för människor som väljer att göra kosmetiska ingrepp. De får en chans att tänka igenom sitt beslut och ha mer fakta på bordet, och samtidigt minskas riskerna. Liberalerna yrkar därför bifall till utskottets förslag. Vi saknar dock en sak och har därför en reservation. Saker kan förstås ändå gå fel. Vi saknar en försiktighet med gemensamma resurser. Om något går snett ska självklart inte den enskilda personen bära hela ansvaret - det vore absurt - men det är inte heller rimligt att hela det ekonomiska ansvaret bärs av skattebetalarna och belastar den allmänfinansierade vårdens kassa. Vi ser det så här: Om jag skadas av ett estetiskt ingrepp ska det inte spela någon roll varför. Jag ska få vård för att jag behöver vård. Men det bör ses över om inte de företag som säljer behandlingar borde ha ett visst ekonomiskt ansvar för sådana vårdskador som borde ha kunnat undvikas och som drabbar någon efter ett vårdslöst estetiskt ingrepp. Därför yrkar jag bifall till Liberalernas reservation 6 som handlar om detta. Det handlar om att ge ett ännu starkare skydd. Kanske skulle någon sorts obligatorisk ansvarsförsäkring för privata aktörer sätta ännu större press på utförare att göra ett riktigt bra jobb. I slutändan är det mitt val, min kropp och mitt liv. Men det måste ske med full insyn, med tryggheten i att vi tar hand om varandra och med vetskapen att den som utför dessa ingrepp klarar av dem och tar ansvar om något går snett.

Fru talman! I en bättre värld skulle jag inte stå här just nu. Egentligen skulle min partikamrat Yasmine Bladelius stå här och hålla sitt första anförande efter sin föräldraledighet. Men hon ringde mig i går kväll, och hon lät faktiskt förskräcklig. Hon var fruktansvärt förkyld, och i dessa pandemins tider vågade Yasmine inte ta några risker utan bad mig framföra hennes argument. Det kommer jag att försöka göra efter bästa förstånd och förmåga. Eventuella brister kan bara skyllas på mig i händelse av att det blir något fel utifrån det hon hade tänkt säga. Det förslag vi nu debatterar och ska behandla är ett mycket efterlängtat förslag, av såväl utförare som medborgare. Bland skönhetsbranschens seriösa aktörer är frustrationen stor över att oseriösa aktörer ostört och helt lagligt bedriver verksamhet som utsätter människor för fara. Lagförslaget vi nu lägger fram handlar i grund och botten om att ta ansvar och reglera en tidigare helt oreglerad marknad och skydda medborgarna mot oseriösa utförare och skador till följd av skönhetsingrepp och injektioner. Även om namnet på denna proposition kanske inte är det häftigaste är den alltså oerhört viktig, vilket tidigare talare redan har påpekat. Fru talman! Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Svensk sjukvård är en av de allra bästa i hela världen. Men förvånande nog är Sverige ett av de länder i Europa som har minst reglering när det gäller estetisk plastikkirurgi. I dag kan i princip vem som helst utföra skönhetsingrepp, som läppförstoring och andra ansiktsinjektioner. Och för att få utföra plastikkirurgi krävs det bara att man är läkare, men inom vilket område man har sin kompetens kvittar helt och hållet. Dessa ingrepp på människor ses inte som uppenbara köp av en vara eller tjänst i juridisk bemärkelse, men de omfattas inte heller nödvändigtvis av vårdens lagstiftning. Det innebär i praktiken att aktörerna själva bestämmer villkoren, och de som kan hamna i kläm är patienterna. Denna oreglerade marknad, där vem som helst kan utföra dessa behandlingar och ingrepp, i en tid då allt fler människor i Sverige efterfrågar varierande kroppsbehandlingar i estetiskt syfte, är naturligtvis förödande ur ett patient och medborgarperspektiv. Det kan också ibland, inte minst i marknadsföringen, låta som att dessa ingrepp är okomplicerade. Man bokar en tid, och på någon enstaka timme kan läpparna, hakan, kinden, näsan eller liknande ha fått ett helt nytt, önskat utseende. Men när något går fel står medborgaren i dag helt ensam med ett mycket svagt skydd i ryggen. Fru talman! För att klargöra lite vad detta förslag innefattar vill jag vara tydlig med att det är estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som avses, framför allt plastikkirurgiska ingrepp samt injektioner med fillers eller botox. I övrigt handlar förslagen i propositionen bland annat om att bara legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp och att bara legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar. Regeringen ska få meddela föreskrifter om att annan legitimerad hälso och sjukvårdspersonal får utföra vissa estetiska kirurgiska ingrepp och vissa estetiska injektionsbehandlingar och under vilka förutsättningar det får göras. Det ska också vara straffbart att utföra dessa behandlingar om man inte uppfyller föreskrivna kompetenskrav eller bryter mot åldersgränsen. När dessa behandlingar utförs ska bland annat patientskadelagen och patientsäkerhetslagen tillämpas för att trygga en god och säker vård. Utförarna måste även teckna en patientförsäkring, vilket ger enskilda ökad möjlighet till ersättning vid skador. Regeringen ska också få utfärda föreskrifter om att vissa injektionsbehandlingar ska undantas från lagens tillämpningsområde. Det handlar om mindre invasiva injektionsbehandlingar, till exempel mikronålning, som kan utföras av andra yrkesgrupper som inte är hälso och sjukvårdspersonal. Behandlingarna ska inte få utföras på någon som inte har fyllt 18 år. Lagen innebär dock inget förbud mot ingrepp som görs på barn av medicinska skäl. Vi föreslår också att det bland annat ställs krav på att information om risker och betänketid ska ges till den enskilde. Det är en viktig åtgärd som saknas av många i dag. Verksamheter som berörs ska betala en tillsynsavgift till Inspektionen för vård och omsorg, och den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Fru talman! Jag inledde detta anförande med att peka på det stora stöd som jag uppfattar finns för detta lagförslag i samhället i stort. När vi har tittat på remissinstansernas svar ser vi att även de visar på ett brett stöd för den nya lagen. Ingen av remissinstanserna har avstyrkt förslaget. Vissa invändningar finns dock i fråga om vilka injektionsbehandlingar som inte ska omfattas av lagen. Vidare har flera instanser synpunkter på kompetenskraven. Ett antal professionsföreningar har invändningar mot att regeringen ska få meddela föreskrifter om att även annan legitimerad hälso och sjukvårdspersonal ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Men överlag är detta en proposition som har ett brett stöd bakom sig och som handlar om att patienten ska få en tryggare tillvaro och att branschen kommer att städas upp från oseriösa aktörer. Det ska inte längre vara lättare att starta en skönhetsklinik än att öppna ett kafé. När medborgare bestämmer sig för att göra ett skönhetsingrepp eller en skönhetsinjektion ska de också vara trygga med att detta görs på ett säkert vis. Jag vet att om Yasmine Bladelius hade stått här just nu hade hon yrkat bifall till utskottets förslag. Eftersom hon i vårt telefonsamtal var väldigt envis när det gäller detta vill jag passa på att göra detsamma. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Denna debatt handlar som sagt om regeringens förslag till införandet av en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Moderaterna skulle i debatten egentligen ha företrätts av min kollega Ulrika Jörgensen, men också hon känner sig krasslig och tar precis som Yasmine Bladelius sitt ansvar och stannar hemma och har därmed lämnat över ordet till mig. Jag är alltså, precis som Dag Larsson, ersättare i denna debatt. Syftet med lagförslaget är att stärka skyddet för den enskilde vid skönhetsoperationer och injektioner. Hur detta görs återkommer jag till. Låt mig i stället börja med hur det ser ut i dag. I dagsläget omfattas inte estetiska kirurgiska ingrepp och injektioner av hälso och sjukvårdslagens regler. Det finns inga egentliga lagkrav på vare sig information, ålder eller vem som får utföra ingreppen eller injektionerna. Det tycker vi moderater är orimligt. Det behövs en bättre reglering av denna typ av estetiska ingrepp och behandlingar eftersom de är förknippade med inte obetydliga risker. Med detta lagförslag stärks patientsäkerheten, vilket vi i Moderaterna välkomnar och sätter i främsta rummet. Vi välkomnar också att regeringen har valt att tillgodose behovet av skärpt reglering av skönhetsbranschen genom en ny lag som tydliggör att estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar inte är en del av hälso och sjukvården. De är dock ingrepp och behandlingar som behöver omfattas av motsvarande krav som dem vi ställer på hälso och sjukvården. Detta kan tyckas vara en akademisk fråga, men den är principiellt viktig. Det behövs en tydlig rågång mellan vad som är hälso och sjukvård och vad som inte är det. Därför är det också bra att det i lagförslaget klargörs att åtgärder som görs av medicinska skäl inte ska omfattas av denna lag utan är åtgärder som faller inom hälso och sjukvården och som därmed regleras av hälso och sjukvårdslagen. Fru talman! Lagförslaget innehåller flera delar. En central del handlar om införandet av kompetenskrav och om vilka yrkesgrupper som ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektioner. Vidare innehåller förslaget införandet av en åldersgräns och en informationsplikt. Informationsplikten lägger sedan grunden för en annan viktig del av förslaget, nämligen krav på samtycke. En utförare ska informera den som vill genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling om riskerna. Vederbörande ska sedan ge sitt samtycke, och det ska slutligen finnas en betänketid mellan tillfället då samtycke ges och att själva ingreppet eller behandlingen utförs. De ingrepp och behandlingar som lagen omfattar ska bara få utföras på personer som har fyllt 18 år. Fru talman! Det finns ett mycket brett stöd för införandet av tydliga regler som ger den enskilde ett betydligt bättre skydd än i dag. Det är något vi moderater har efterfrågat, och det har inte minst efterfrågats av branschen. Inom branschen har man aktivt arbetat med självreglering. Man har upprättat branschstandarder och på olika sätt försökt säkerställa att branschens aktörer är seriösa och uppfyller kvalitetskraven. Men det finns tyvärr oseriösa aktörer som ställer sig vid sidan av branschstandarder och branschens egna kvalitetssystem. Det är därför viktigt att en lagreglering kommer på plats. En del av regeringens lagförslag, som dock blivit kritiserad, rör frågan om vilken hälso och sjukvårdspersonal som ska få utföra de ingrepp och behandlingar som lagen omfattar. Enligt regeringens lagförslag ska enbart legitimerade läkare eller tandläkare med specialistkompetens få genomföra estetiska kirurgiska ingrepp, det vill säga skönhetsoperationer. Enligt lagförslaget ska enbart legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor få utföra estetiska injektionsbehandlingar. Med det sagt, fru talman, är det också viktigt att understryka att lagförslaget innehåller en bestämmelse som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om att även annan legitimerad hälso och sjukvårdspersonal ska få utföra vissa estetiska kirurgiska ingrepp och vissa estetiska injektionsbehandlingar. Den anger också under vilka förutsättningar det i så fall får göras. Jag förväntar mig att regeringen kommer att använda denna möjlighet för att säkerställa att man inte utestänger personalgrupper som på ett patientsäkert sätt kan utföra behandlingar från att göra det. Det är viktigt att regeringen inte lagstiftningsmässigt drar undan mattan för seriösa yrkesutövare att bedriva företag och utföra arbete. Fru talman! Individens skydd vid skönhetsingrepp är i dag svagt. Vi moderater vill se tydligare kvalitetskrav inom verksamheter som sysslar med estetiska ingrepp, behandlingar och operationer. Vi tycker att det är viktigt att det finns ett försäkringsskydd som gör att den enskilde kan få ekonomisk ersättning om något går snett. Därför är det bra att regeringens lagförslag också innehåller bestämmelser om detta. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Att operera människors ansikten eller kroppar eller att ge injektioner kan gå snett om den som utför operationen eller injektionen inte har tillräcklig kompetens och utbildning. I Stockholms innerstad vimlar det av olika kliniker som erbjuder skönhetsoperationer och behandlingar. Det är en lönande bransch. Det är också en bransch där du som konsument ibland har svårt att ha koll på kirurgens eller sköterskans kompetens. Vi måste därför stärka skyddet för patienterna. Estetiska operationer eller injektioner ska inte sluta i kaos. Fru talman! Det behövs en relevant patientskyddslagstiftning för de behandlingar som omfattas av lagen. Den nya lagen ska tillämpas på ingrepp och injektionsbehandling som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet på en person och som utförs inom en yrkesmässig verksamhet. Dessa operationer och behandlingar ska benämnas estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Däremot ska ingrepp och injektionsbehandlingar som görs medicinskt för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador självfallet inte omfattas av denna lag. Samma sak gäller för sådana ingrepp och injektionsbehandlingar som omfattas av tandvårdslagen eller som görs i syfte att förändra eller bevara utseendet i munhålan. Det här är helt medicinska frågor. Fru talman! Estetiska kirurgiska ingrepp ska utföras av legitimerade läkare eller tandläkare med en specialistkompetens som är adekvat för ingreppet. Att kravet på läkarens respektive tandläkarens specialistkompetens ska vara adekvat innebär sammanfattningsvis att det ska finnas en koppling mellan kompetens och ingrepp. Detta låter väldigt självklart, men så har det inte varit tidigare. Estetiska injektionsbehandlingar ska utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Även detta låter vansinnigt rimligt. Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska inte få utföras på någon som inte har fyllt 18 år. Detta är väldigt bra. Det har förekommit ett antal sådana fall. Den som utför ingreppet eller behandlingen, fru talman, ska ha koll på att den som avser att genomgå åtgärden har fyllt 18. Vi tycker vidare att det är ett stort steg framåt att det kommer att finnas en informationsplikt som innebär att den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling måste bli informerad, både muntligen och skriftligen. Man ska självklart informeras om åtgärdens innebörd och de väsentliga risker och följder som finns. Man kan inte friskriva någon operation eller injektion; det kan alltid hända något. Det är bra att detta lyfts upp. Det hela kan ju misslyckas. Den som utför ingreppet ska kunna ställa krav på samtycke från den enskilde för att ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska få utföras. Ett ingrepp eller en behandling ska få utföras först efter en viss betänketid från det att informationen har lämnats och tagits emot. Detta är väldigt bra. Det låter som att vi i framtiden kan få färre misslyckade ingrepp och färre lycksökare i branschen. Detta stärker självfallet de professionella i branschen liksom patienträtten. Sammantaget anser vi att det här är ett väldigt bra lagförslag, och jag yrkar bifall till utskottets förslag, fru talman.

Fru talman! Sedan 1980-talet har vi levt i ett paradigm där ständiga avregleringar och ökad konkurrens varit universallösningar. Men på område efter område återinträder nu staten, och vi ser ett växande tryck från väljare och medborgare som vill ha reglering och inte oreglerad anarki. Före den här propositionen skulle man kunna säga att skönhetsbranschen varit lite av ett timbroianskt himmelrike: inga tillståndskrav, inget konsumentskydd, inga regler om vem som får göra vad och sist men inte minst ingen myndighetsinsyn - helt enkelt en våt dröm för Timbrohögern. Men, fru talman, i dag ska riksdagen fatta beslut om reglering av denna marknad. Jag uppfattar det som en marknad som har missbrukat det goda förtroende som Sveriges befolkning hyser för svensk hälso och sjukvård. Hälso och sjukvården i Sverige präglas av en hög kvalitet som upprätthålls av statliga regleringar, kunskapsstyrning och forskning men även legitimationsyrkenas höga etik. Fru talman! Den som söker eller uppsöker en skönhetsklinik - det kan också räcka med en vanlig googling - ser att dessa kliniker marknadsförs med attribut som vita rockar och stetoskop. Det är helt enkelt ett bildspråk som ska få oss att tro att detta är sjukvård. Att det sedan sitter olegitimerad eller outbildad personal och injicerar till exempel botox, ett potent läkemedel med en lång rad potentiella biverkningar, är inget man skyltar med eller ens informerar sina kunder om i vissa fall. Fru talman! Man skulle kunna säga att skönhetsbranschen, eller delar av den, snyltar på sjukvårdens goda renommé. Man åker helt enkelt snålskjuts, inte minst på den offentliga och gemensamt uppbyggda hälso och sjukvården. Därför känns det bra att i dag kunna bidra till att ta ansvar genom att reglera den här marknaden, som lämnat efter sig krossade drömmar och patienter eller kunder som efter felaktiga behandlingar fått skador, en del irreversibla. Många av skadorna hänvisas sedan till den offentliga vården, som då ska reda ut och ta hand om de vårdskador som privata aktörer ställt till med. Det är därtill en vård som redan befinner sig i ett ansträngt läge. Fru talman! Bland de regleringar som nu införs kan nämnas informationsplikt - patienten ska informeras både muntligt och skriftligt om riskerna - och en åldersgräns på 18 år för estetiska injektionsbehandlingar. Andra viktiga delar av regeringens proposition är att patientskadelagen ska gälla och att IVO ska vara ansvarig tillsynsmyndighet. Vi får helt enkelt ett stärkt skydd för liv och hälsa. Äntligen kommer det att finnas ett stärkt skydd för konsumenter! Det kommer också att finnas regler som på ett tydligt sätt gynnar de seriösa aktörer som alltid har funnits i den här branschen men som på ett orättvist sätt tvingats föra en kamp mot oseriösa aktörer. Men vi behöver troligen gå vidare med fler regleringar inom både detta område och andra. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.